Fru talman! Peter Hultqvist har frågat statsministern vilka åtgärder han avser att vidta med anledning av de brister i Regeringskansliets beredning som lett till den omfattande kritik som Lagrådet levererat när det gäller kvaliteten i förslagen till ny skollag och ny plan och bygglag. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag vill börja med att understryka vikten av att lagar och andra författningar är ändamålsenligt utformade och håller hög kvalitet. Författningarna måste både vara väl avvägda i sak och uppfylla höga krav på läsbarhet. Vi har en period av intensivt lagstiftningsarbete bakom oss. Regeringen har varit mycket produktiv. Man kan konstatera att trots det stora antal förslag regeringen lämnat till Lagrådet, har endast ett fåtal ärenden fått allvarlig kritik. Av betydelse är också att de båda förslag som Peter Hultqvist nämner är mycket omfattande. Vad gäller arbetet inom Regeringskansliet innan en lagrådsremiss lämnas till Lagrådet, kan nämnas att beredningen sker i samarbete mellan språkexperter och jurister. Riktlinjer för hur lagtexter bör utformas används som viktiga hjälpmedel i detta arbete. Riktlinjerna kompletteras av interna informations och utbildningsinsatser. Även Lagrådets granskning är betydelsefull för att säkerställa lagstiftningens kvalitet. Regeringen har i propositionen En reformerad grundlag föreslagit att Lagrådets ställning ska stärkas bland annat genom en utvidgning av de olika lagar som ska granskas och genom att granskningen görs obligatorisk. Lagrådets synpunkter följs systematiskt upp inom Regeringskansliet. Ofta har Lagrådets synpunkter betydelse inte bara för det ärende som synpunkterna gäller utan också för framtida ärenden. Synpunkterna kommer ofta upp till exempel i utbildningssammanhang. Regeringen har i de båda propositioner som överlämnats till riksdagen redovisat sin bedömning av Lagrådets synpunkter i respektive ärende.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Regeringen har reviderat och föreslagit omfattande förändringar i både skollagen och plan och bygglagen. Båda är stora och omfattande lagstiftningar med stor betydelse för samhällets funktion och utveckling. Därför är det viktigt att lagstiftningen är tydlig och att den inte lämnar öppet för tolkningar och svåra juridiska bedömningar. Lagrådet har konstaterat följande om plan och bygglagen: Det är alltid angeläget att en lagtext utformas på ett enkelt, rakt och tydligt sätt. Detta som en markering mot att lagförslaget inte uppfattades ha dessa kvaliteter. Man fortsätter: Det är dock uppenbart att det i ett projekt av den storlek som det är fråga om här inte varit möjligt för Regeringskansliet att hinna ge den nya lagen den optimala struktur som avsetts. På sammanlagt 153 sidor pekar Lagrådet på ofullkomligheter, otydligheter och sådant som leder till tolkningsproblem och som dessutom kan bana väg för ny rättspraxis. Lagrådet har haft två månader på sig att granska det nu föreliggande lagförslaget. Den PBL som började gälla den 1 juli 1987 hade utretts i 18 år. Efter tre års utredningsarbete ändrades lagen den 1 juli 1995. År 1987 hade Lagrådet två år på sig att hantera denna svåra och komplexa lagstiftning. Nu har det handlat om två månader. Det går att göra en lång katalog och genomgång av exempel på oklarheter och otydligheter i detta lagförslag. Jag ska ge några exempel. Hur säkerställer man att det på själva arbetsplatsen - en byggarbetsplats - finns tillräcklig kompetens för att se till att slutresultatet av ett bygge uppfyller samhällets minimikrav? Att entreprenörens ansvar inte beskrivs i lagstiftningen är uppseendeväckande, likaså att ingen arbetsansvarig arbetsledare ska utpekas. Varför ska kommunerna inte längre få utse kontrollansvariga vid byggnationer? Vad är det som säger att centrala organ sköter detta bättre trots sämre lokal kännedom? Vad är det i EU:s tjänstedirektiv som tvingar fram detta, och varför används EU:s tjänstedirektiv som argument när det inte går att härleda var i direktiven detta står? Ett annat sådant exempel är en skrivning som kan tyckas ringa men som har stor praktisk betydelse för bedömningarna. Det är begreppet "mindre avvikelser från detaljplan" och hur det ska tolkas. Här ändras ordalydelsen från "mindre" till "liten", vilket i praktiken blir en utvidgning eftersom "liten" är större än "mindre", eller hur är det med detta, ministern? Detta är ett exempel som kan skapa stora problem. När det gäller skollagen finns det en katalog med kritik och ofullkomligheter på 77 sidor. Det handlar om definitioner av begrepp, brister i enhetlighet, brister i detaljer och formuleringar som öppnar för tolkningar och en ej konsekvent begreppsanvändning. Så går det när lagstiftning ska forceras fram i hög takt och när den ska drivas fram i riksdagen, ofta i konfrontation och utan dialog med oppositionen. Är det inte bättre att ta lite mer tid på sig och göra detta jobb grundligt? Det finns många som har pekat på att det kanske skulle vara klokt att dra tillbaka denna PBL och komma tillbaka när man har gjort arbetet på ett grundligare sätt. Min fråga är: På vilket sätt har regeringen säkerställt kvaliteten i de två nu aktuella lagförslagen? Hur ska vi veta att ofullkomligheterna och otydligheterna är borta när Lagrådet inte getts möjlighet till ny granskning? Hur har regeringen säkrat att man har tillmötesgått kritiken?

Fru talman! Jag kan instämma i många av de synpunkter som interpellanten anför om behovet av tydlighet i lagstiftningen, även om det alltid måste göras en tolkning och bli en praxis av vissa skrivningar. Ett problem när det gäller den nya plan och bygglagen, som jag inte ska diskutera i sak, är, om jag har förstått det hela rätt, att man har försökt att modernisera språket och strukturen. Det är aldrig särskilt enkelt. Men i samarbete med den klarspråksenhet som vi har på Justitiedepartementet har man gjort det för att se hur det ska hanteras. I övrigt finns det, som jag försökt beskriva, rutiner för att säkerställa kvalitet och ordning. Den yttersta och väldigt viktiga granskningen sker i Lagrådet. Det arbetet har alltså skett. Det som är bra generellt sett är ändå att det är i mycket få ärenden vi får den typ av kritik som man i år i några enstaka fall har fått. Det beror naturligtvis på omfattningen. Jag delar, som sagt, uppfattningen om behovet av att vara tydlig och tycker att det är viktigt att man försöker rätta till saker. Men jag är inte helt säker på om det här ärendet ännu har lämnat utskottet; det är möjligt att det redan har gjort det och är på väg fram i riksdagen. Alltid när så här omfattande lagstiftning genomförs kan det finnas problem. Det är lätt att säga - jag ska komma ihåg Peter Hultqvists synpunkter - att man kunde ta lite mer tid på sig. Det är klart att vi inte lever i den tid då saker kunde utredas i 18 år utan viss kritik också för senfärdighet. Det vanliga här från talarstolen är att det riktas kritik mot att saker inte gått tillräckligt snabbt. För att ett lagstiftningsarbete ska bli bra för användarna - det måste ändå vara det som är syftet - måste det få ta tid och ske i olika omgångar. Det är inte så att man lite hipp som happ har snidat ihop lagförslaget, utan det har varit många vändor och mycket granskning innan det kom till det färdiga förslag som Lagrådet haft att granska. Jag tycker, som sagt, att man tagit till sig det som uttalats. I propositionen besvaras en del av de invändningar som har kommit från Lagrådet. Den praxis vi har visavi riksdagen är ju att vi redovisar där. På några punkter ger man väl delvis kritikerna rätt. I några avseenden ändrar man sig, och i några avseenden tycker man kanske att regeringen ändå har gjort en riktig bedömning.
Fru talman! Den kritik som riktats mot plan och bygglagen har handlat om att den lagtekniskt är väldigt snårig, om att det beträffande det förslag som har lagts fram är det svårt att förutse konsekvenserna samt om att de moderniseringar som ministern talar om, det vill säga de språkliga förändringarna, får juridiska effekter som gör att risken finns att det som i väldigt många år varit rättspraxis ändras. Det är oerhört allvarlig kritik som riktats mot de här två stora lagstiftningarna. Bo Svensson - före detta justitieråd - i Lagrådet säger så här: Det brister i regeringens planering. Aldrig har Lagrådet varit så pressat som nu. Det har varit väldigt jobbigt. Vidare står det så här: Vi har skrivit 156 sidor ändringar och tillägg till regeringen. Det är tveksamt om Regeringskansliet hinner få in det med det förslag riksdagen ska behandla. Om skollagen säger man: Lagtexten innehåller ett stort antal fel och brister. Vi misstänker att alla bristerna beror på att tillräckligt noggrann genomgång inte gjorts innan förslaget lämnades över till Lagrådet. Bertil Österberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, säger: Trots att folk jobbat som slavar på departementet har det blivit lite missar. Bo Svensson tvekar inte att beskriva regeringen som nybörjare i att regera. Han skriver: Det har under denna valperiod underskattats den tid det tar att få fram en fullvärdig produkt. Det här tycker jag säger en hel del. Det är också intressant att ta del av detta. Kanske är det så att just detta med att man vill ha fram förslag i vissa stycken har blivit ett självändamål och blivit viktigare än själva kvaliteten och hållfastheten i förslagen. Skollagen är ändå en oerhört viktig lagstiftning som berör skolans personal, lärarna. Även eleverna och allmänheten berörs. Dessutom tar det mycket tid att implementera den här lagstiftningen, att få den att fungera i skolans vardag. Om det är oklarheter kring definitioner och om vissa begrepp brister i enhetlighet och en icke konsekvent begreppsanvändning blir det naturligtvis problem. Vad jag tycker är lite allvarligt i sammanhanget - ja, faktiskt inte så lite allvarligt - är att jag inte får en tydlig känsla av att regeringen verkligen har säkrat upp så att man i både skollagen och PBL har relevant lagstiftning där man verkligen har tagit till sig Lagrådets kritik. Det hade kanske varit klokt att ta lite mer tid på sig och gå tillbaka till Lagrådet med dessa ärenden för att stämma av ytterligare en omgång innan man går vidare med det i riksdagsbehandlingen. Det här är ju nu på väg mot riksdagsbehandling och ska beslutas före avslutningen den 23 juni. Från den rödgröna sidan har vi när det gäller PBL sagt att det vore klokare med en omgång till i Lagrådet än att nu forcera fram detta till ett beslut. De båda lagstiftningarna är egentligen någonting utöver det vanliga. Det är fråga om oerhört komplexa, stora och viktiga lagstiftningar. Risken är uppenbar att man kan gå fel om man inte värderar och väger varje ord på guldvåg och är konsekvent när det gäller begreppsanvändning och definitioner. Det är inte bra om det blir så att sådana här lagstiftningar framstår som ogenomarbetade och man får återkomma och göra om rätt så snabbt sedan de väl antagits. Hur tänker ni säkra upp att det här håller? Har ni gjort någonting sådant?

Fru talman! Apropå kommentaren om nybörjare i att regera vill jag säga att antalet avstyrkta ärenden eller ärenden som Lagrådet riktat stark kritik mot nu är mindre än som var fallet i början av 2000-talet då väl tidigare regeringar hade betydligt längre erfarenhet. Det är nog inte där skon klämmer. PBL har utretts sedan början av 2000-talet. Det har vänts och vridits på den. Regeringens arbete med detta påbörjades 2008 så förslagen har inte hafsats fram. Det som lite grann bekymrar mig är naturligtvis diskussionen om svårtolkat. I alla typer av lagstiftningar finns det alltid en del som är svårtolkat. Man kan inte alltid utröna exakt var praxis kommer att hamna. Men vad som är viktigt är att man funderar på - jag utgår från att man vid riksdagens beredning gör det - om det är formalia som är problemet eller om det handlar om något i sak. Ibland syftar ju lagförslag och propositioner till viss förändring innehållsligt, men det vågar jag inte uttala mig om eftersom jag inte är sakkunnig på de ämnesområdena. Det är inte heller så att det brister i planeringen - tvärtom! Lagrådet har haft väldigt mycket att göra - om det råder det ingen tvekan - bland annat beroende på att vi i regeringen haft ambitionen att genomföra det vi har utlovat. Vi har också planerat för det arbetet. Dock kan jag säga att vi i det här sammanhanget har haft vissa bekymmer på grund av reglerna om hur många i Lagrådet vi får tillsätta. Därmed finns det en begränsning. Vi kan alltså inte utvidga så som det ibland skulle behövas när det blir arbetstoppar. Lagrådet har gjort ett fantastiskt arbete. Jag vill gärna understryka att de synpunkter som Lagrådet kommer med i alla sammanhang är oerhört viktiga. Naturligtvis tar regeringen - det gäller också de här båda förslagen - intryck av inkomna synpunkter. Vi bereder dessa och redovisar för riksdagen vad vi tagit med eller inte och hur vi motiverar våra ställningstaganden. Hela tiden försöker vi givetvis också utveckla lagstiftningsarbetet för att inte göra samma misstag två gånger. Jag delar alltså uppfattningen att det handlar om två väldigt omfattande lagförslag. De är väldigt viktiga. Däremot har jag inte synpunkten att de tagits fram väldigt skyndsamt och att vi förbisett kvalitetsfrågorna - tvärtom! Men det är klart att man i den här typen av väldigt omfattande lagstiftningsarbete riskerar, nästan oavsett hur mycket tid man avsätter för det, förr eller senare när frågorna prövas i verkligheten riskerar att hamna i situationer där justeringar behöver göras. Det kan vara oförutsett när det blir mycket omfattande. I bakgrunden till både skollagen och PBL finns också att vi politiker har så förfärligt många synpunkter i detaljfrågorna att det juridiskt blir komplicerat att reglera hur det ska se ut. Som sagt: Den här regeringen har bedrivit ett framgångsrikt arbete, också visavi Lagrådet. Jag är väldigt glad över att se att det blir allt färre synpunkter från Lagrådet på olika lagförslag. Att vi ligger bra mycket bättre till än tidigare regeringar gjort är också en framgång.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att yttrandena om regeringens själva arbetssätt inte primärt kommer ifrån mig, utan jag hänvisar till uttalanden som är gjorda av Bo Svensson som är en av de tyngre ledamöterna i Lagrådet. Han konstaterar att regeringen har startat lagarbetet för sent, och man har inte haft juridiskt kunnigt folk till hjälp. Man har under denna valperiod underskattat den tid det tar att få fram en fullvärdig produkt. Jag tycker att detta är intressant och värt att nämna i sammanhanget eftersom det ändå finns en direkt koppling till det arbete Lagrådet har genomfört där man har kommit fram till en mycket massiv kritik när det gäller både skollagen och plan och bygglagen. Det finns naturligtvis en ambition för varje regering som gör lagförslagsförändringar att också driva fram någonting nytt. Jag har inte tagit upp särskilt många sakfrågor i detta sammanhang, men jag ska upprepa en fråga. Hur säkerställer man att det på själva arbetsplatsen finns tillräcklig kompetens för att se till att slutresultatet av ett bygge uppfyller samhällets minimikrav? Att entreprenörens ansvar när det gäller dessa frågor inte beskrivs i lagstiftningen tycker jag är en uppenbar miss, och det är rätt så uppseendeväckande att denna typ av lagstiftning presenteras. Det kanske är ett medvetet politiskt val, men jag tycker att det är oerhört märkligt att detta sker. När det gäller lagstiftning som är svårtolkad är det klart att man när man ger sig in på projektet att modernisera språket och kanske inte tänker igenom de juridiska konsekvenserna detta har när det sedan gäller rättspraxis och de förändringar det kräver kan öppna upp för väldigt mycket konstigheter och tolkningstvister. Detta har branschen mycket tydligt påpekat, men det har man inte lyssnat på. Även branschen tycker att man bör vänta med detta och se över det en gång till. Ett gott råd vore alltså att dra tillbaka detta och skicka det till Lagrådet en gång till.

Fru talman! De detaljsynpunkter man kan ha på ärendet i sak är det naturligtvis omöjligt för mig att hantera. Däremot har jag ansvar för den granskningsverksamhet och den kvalitet vi har i beredningsarbetet, och detta följer väldigt väl inarbetade rutiner där ärenden bereds under lång tid. Ett problem är naturligtvis inte att vi tar för kort tid på oss, utan tvärtom kan man säga att utredningstider på så där 18 år är ganska väl tilltagna. Det problem som möjligen då uppstår är att det händer mycket i verkligheten, och det riskerar att leda fel om man är för senfärdig. Sedan är det naturligtvis oerhört angeläget att man är klar med till exempel säkerheten på arbetsplatser eller vad det nu kan handla om. Det är en delfråga här. Om det är en delfråga om det finns en otydlighet i reglerna där utgår jag ifrån att interpellanten och andra ser till att vi i riksdagen kan tydliggöra vad som gäller. Jag menar dock att den granskning som Lagrådet har gjort, också av de två omfattande förslag som vi särskilt har nämnt - skollagen och plan och bygglagen - har hanterats på det sätt man ska hantera det. Endera försöker man rätta till sådant som blir fel - lagstiftning är komplicerat, och ibland har Lagrådet viktiga synpunkter - och ibland gör man inte samma bedömning men motiverar det. Det finns alltså naturligtvis en säkerhet i beredningsprocessen som är viktig och som vi följer. Det är också glädjande att se att vi har fått bättre samstämmighet mellan regeringens propositioner och Lagrådet. Det är färre ärenden där vi får kritik och framför allt sådan kritik där man avråder. De eventuella småmissar som skulle kunna dyka upp emellan detta ganska tydliga nätverk utgår jag ifrån att riksdagen på ett enkelt sätt kan rätta till. Jag tror inte att man ska skicka tillbaka denna typ av stora och viktiga lagstiftningar och börja om från början, för vi kan inte vänta i 18 år till.